Fru talman! Alexandra Anstrell har frågat mig vad jag har för ambitioner när det gäller att driva igenom att även folksporter som golf och ridning blir avdragsgilla. Alexandra Anstrell har ställt sin fråga utifrån att hon anser att golf och ridsport ska inkluderas bland de sporter som omfattas av skattefri personalvårdsförmån. Gränsen för vilken typ av motionsutövning som ska utgöra personalvårdsförmån och därmed vara skattefri för anställda innebär i dag att det ska vara fråga om enklare motionsidrott som kan utövas av i stort sett var och en. Vad som är enklare motionsidrott är ytterst en fråga för rättstillämpningen att avgöra. Sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning har inte ansetts utgöra enklare slag av motion. Som jag svarat vid tidigare interpellationsdebatter kommer frågan att vara föremål för beredning under mandatperioden. Det finns många aspekter, till exempel kring jämställdhet och jämlikhet, som behöver analyseras. Då Alexandra Anstrell hade framställt interpellationen under den tid hon tjänstgjort som ersättare för ledamot som därefter återtagit sin plats i riksdagen, medgav tredje vice talmannen att Mats Green i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Det är min tidigare kollega Alexandra Anstrell som har ställt denna interpellation om varför ridning, och för den delen golf, inte klassas som avdragsgilla sporter, något som även ett antal av oss har motionerat om. Bakgrunden till denna fråga är flerdelad. Dels var det ett tydligt och uttalat socialdemokratiskt vallöfte inför valet 2014, både från Socialdemokraternas partisekreterare och från den blivande folkhälsoministern Gabriel Wikström. Det är ett löfte som man nu irriterat gör allt för att glömma, stoppa längst ned i skrivbordslådan och skjuta på framtiden. Dels handlar det om ett oförsvarbart sakförhållande ur flera olika perspektiv. Inom nuvarande regelverk finns utrymme för arbetsgivare att bidra till olika friskvårdsalternativ för sin personal. Det finns en rad områden som enligt Skatteverket klassas som skattefria motions och friskvårdsförmåner. Styrketräning, fotboll och ishockey klassas som avdragsgilla friskvårdsförmåner. Så långt är allt väl. Men även skrattgympa, körsång på arbetsplatsen, saltrum - vad det nu är - Feldenkraispedagogik, gitarrlektioner, reflexologi, örtbad, rosenterapi, kallbad och bastubad är några ganska anmärkningsvärda exempel på friskvård som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda och göra avdrag för. Trots ridningens erkänt goda effekter för kropp och hälsa faller den alltså utanför Skatteverkets definition av aktiviteter som klassas som skattefria motions eller friskvårdsförmåner. Utöver de hälsofrämjande effekterna fyller ridning en viktig funktion för anställda med exempelvis olika funktions och rörelsehinder, balanssvårigheter, ryggproblem och synskador, för att bara nämna några. Fru talman! Jag kan också nämna att ridning är Sveriges näst största handikappidrott. Ca 4 000 ryttare med olika former av funktionshinder får genom ridning möjlighet till en meningsfylld och hälsofrämjande fritidssysselsättning. Fru talman! Jag kan avsluta med att säga att över en halv miljon människor rider regelbundet - det är den näst största idrotten i Sverige efter fotbollen - och av dem är ca 450 000 kvinnor, alltså drygt 90 procent. Detta om något borde mana till eftertanke om man påstår sig vara en feministisk regering. Jag vill att finansministern ger ett ärligt och rakt svar på om regeringen tänker hålla sitt vallöfte, och i så fall när det kommer att infrias.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om svaret var mycket kort. Finansministern och jag har stått i dessa talarstolar tidigare, närmare bestämt för två år sedan, och diskuterat exakt samma fråga. Jag hade nämligen samma typ av interpellation som Alexandra Anstrell har om friskvården och ridningen och när regeringen avser att påbörja infriandet av de vallöften som man hade utlovat i valrörelsen 2014. Då var svaret, precis som nu, att det är en viktig fråga och att den behöver analyseras vidare. Jag tycker att det är viktigt att vi fattar beslut som är genomtänkta och väl analyserade. Men eftersom det har gått två år undrar jag vad som har hänt på detta tema, eftersom svaret är detsamma. Vi vet att ridsporten är en sport som har behandlats styvmoderligt under många år - kanske därför att det är en klar och tydlig kvinnodominerad sport, kanske därför att det är en sport som både unga människor och människor med funktionshinder ofta har som en första ingång till vidare saker inom sporten. Vi vet att hästsportens alla olika former bidrar till ökade arbetstillfällen i landet. Vi vet att fler arbetstillfällen gynnar svensk ekonomi och är bra för Sverige. Vi vet också att hästen knyter samman stad och land. Det finns alltså många olika perspektiv på en så liten fråga, vilket gör den mycket stor. Min fråga till ministern är därför: Är analysen över huvud taget påbörjad än, och när beräknas den vara avslutad?

Fru talman! Jag tackar för interpellationen i detta ämne. Detta är en viktig möjlighet för människor att röra på sig och hålla sig friska. Att idrotta är någonting som inte bara kan förgylla livet utan som också gör att vi håller oss friska. Idrotten är någonting som är viktigt, inte minst för många ungdomar. Idrotten kan vara en samlingsplats och ett andrum för ungdomar från tunga pålagor från skolan och från det kompistryck som kan finnas i skolan. Där är inte minst ridsporten en viktig idrott för unga tjejer. Eftersom jag vet att det är en stor sport bland tjejer, och inte minst bland en del unga tjejer som mår dåligt av alla krav som finns, blir ridsporten, umgänget i stallet och närheten till hästarna någonting som gör livet bättre och enklare. Just ridsporten är dessutom mycket viktig eftersom den är en viktig näring för glesbygden och landsbygden i Sverige, där det finns många hästar. Det handlar inte bara om ridhästar utan också om trav och galopphästar som gör att vi kan ha en levande landsbygd, vilket är oerhört viktigt. Från regeringens sida tycker vi att det är viktigt med idrott och möjligheter till idrott. Därför har vi också ökat stödet till idrotten med 230 miljoner kronor om året under denna mandatperiod, just för att vi ser att idrotten är så oerhört viktig både för kamratskapet och för folkhälsan. När det gäller möjligheten att göra friskvårdsavdrag är det lite grann en annan fråga. Det handlar om att i skattelagstiftningen hitta en balans mellan vad som kan vara motiverat att arbetsgivaren gör avdrag för för att personalen ska hålla sig frisk och vad som är personliga levnadsomkostnader. Att hitta denna balans i lagstiftningen är komplicerat. Denna lagstiftning är, precis som annan lagstiftning, skriven på en ganska generell nivå. Sedan är det Skatteverket som ska uttolka lagstiftningen. Till sin hjälp har de rättstillämpningen, och Skatteverkets beslut kan överklagas. Där finns en gränsdragning i dag, precis som har tagits upp här. En del saker ingår, och andra ingår inte. Det som vi har sagt från regeringen, och som vi självklart kommer att stå fast vid, är att vi ska göra en analys. Vi tittar naturligtvis på denna fråga. Vi har sagt att vi kommer att göra en analys av detta under mandatperioden för att se om det går att hitta en bättre balans. Men det handlar om att i så fall hitta en annan formulering i lagstiftningen som gör att dessa listor ser annorlunda ut. Det är inte alldeles enkelt att hitta en sådan. Jag tror nämligen att vi kan vara överens om att vi inte heller vill att man ska kunna dra av för personliga levnadsomkostnader. Då är vi ute på ett sluttande plan.

Fru talman! Detta var ett svar på någon fråga, men kanske inte på just den fråga som jag, Åsa Coenraads och Alexandra Anstrell ställde. Jag vill fortfarande veta om och när regeringen tänker förverkliga sitt vallöfte. Det är ganska bekant att Skatteverket gör denna tolkning, en tolkning som i allra högsta grad kan ifrågasättas. Vilken positiv inverkan som saltrum, vad det nu är, har på hälsan i förhållande till den bevisligen mycket positiva inverkan som ridningen har kan man definitivt ifrågasätta. Men oavsett detta konstaterar jag att Socialdemokraterna var mycket tydliga med detta vallöfte inför 2014 års val, vilket jag tycker är bra och välkomnar. Men då förväntar jag mig också, tillsammans med ett antal av mina ryttarkollegor, att detta vallöfte också infrias. Som Åsa Coenraads konstaterade har finansministern gett samma svar när denna fråga har tagits upp i ett antal interpellationsdebatter under denna mandatperiod. Man kan inte bara återkomma till samma svar, utan någon gång måste man kanske också leverera. Åsa Coenraads frågade hur långt man har kommit och när vi kan vänta oss någon form av besked. Jag noterade även att folkhälsominister Gabriel Wikström i kammaren ånyo har bekräftat att man tänker genomföra detta vallöfte men inte när - om det blir under denna mandatperiod eller under någon annan mandatperiod. Vallöften gäller, som vi vet, innevarande mandatperiod. Ingen vet vad som kommer att ske mandatperioden därefter. Därför vill jag återigen att finansministern klargör när detta kommer att göras. Det hänvisas till lagstiftning. Men det är regeringen som har möjlighet att förändra lagstiftningen - att lägga fram propositioner och förslag i riksdagen, så att vi sedan kan fatta beslut. Jag vill också nämna något apropå den ganska sneda genusbalansen vad gäller stödet till idrotten i Sverige, om jag uttrycker mig så. Ridsporten är känd för att fostra framför allt kvinnor i ledarskap. Många av de framstående kvinnliga chefer som är aktiva i Sverige i dag kommer från ridsporten. Att få fler flickor till sporten med kvinnliga chefer som mentorer vore ett ypperligt sätt att få fram fler kvinnor till bolagsstyrelser och till chefspositioner i vårt samhälle. Det är återigen en tanke som borde välkomnas av en regering som påstår sig vara feministisk. Jag får med en dåres envishet, fru talman, återigen ställa frågan: Tänker regeringen genomföra sitt givna vallöfte och i så fall när?

Fru talman! Jag delar finansministerns analys av idrottens betydelse för hälsan. Jag delar också finansministerns analys att idrotten har en betydelse för att få människor att komma samman och dessutom få en positiv hälsobringande effekt. Jag delar också ministerns insikt i hästens betydelse för jobben på landsbygden och den viktiga del i kringnäringarna detta kommer att vara. Det jag inte delar är finansministerns analys av att ingenting kan göras och att detta ligger på någon annan myndighet. Precis som Mats Green mycket klokt sa här är detta en lagstiftande församling, och vi har möjligheten att förändra en lagstiftning som inte fungerar. Med tanke på både hälsoeffekten och jämställdhetseffekten tycker jag att det är viktigt att man gör någonting åt detta. Då duger det inte att komma tillbaka år efter år och säga att detta är viktigt men att det ska ske någon annan gång och göras av någon annan. Denna nånannanism är förödande för det här landet. Jag noterar att ministern i sitt svar i den ena meningen säger att man gör en analys och i nästa mening säger att man ska göra en analys. Jag blir lite förvirrad, och jag måste fråga finansministern: Är analysen påbörjad över huvud taget? Eller kommer den senare under mandatperioden? Då vore det bättre om finansministern kunde vara ärlig med detta och säga att den kommer senare eller att det inte ska ske någon analys över huvud taget. Det finns en tendens till ett tydligt löftesbrott mot både svensk hästnäring och alla de människor som skulle kunna få bättre hälsa tack vare hästen och golfen.

Fru talman! Jag har alltid sagt att vi ska göra en analys under mandatperioden. Självklart har vi redan gjort en viss analys; annars skulle jag inte kunna stå här och argumentera på det sätt jag gör i dag och säga att det inte är alldeles självklart och enkelt hur man gör. Då skulle det redan vara gjort. Jag har hela tiden sagt att vi ska göra en analys under mandatperioden, och det står jag fast vid. Om det hade varit enkelt hade det som sagt självklart redan varit gjort. Jag uppskattar verkligen engagemanget i frågan från de två moderata riksdagsledamöterna. Jag kan dock påminna om och konstatera att under de åtta år som Moderaterna ledde Finansdepartementet gjordes ingenting i frågan. Som påpekas här är ridsport en sport som utövas av många tjejer och kvinnor. Jag vill dock för protokollets skull påpeka att det är ganska många vad man skulle kunna kalla för herrsporter som inte heller får möjlighet till avdrag, till exempel bergsklättring, biljard, dart, fiske, skytte och speedway. Det finns alltså många sporter där det nog finns fler manliga utövare som inte heller berättigar till avdrag.

Fru talman! Det är korrekt att frågan har hanterats av ett antal regeringar. Sedan fick vi regimskiftet 2014, där man lovade att detta skulle genomföras. Regeringen har inte hållit något av detta över huvud taget, och jag tycker att det är intressant att finansministern säger att det har påbörjats. Tillåt mig, fru talman, att tvivla på det. Då hade man förmodligen presenterat det här i dag, men finansministern har gett samma svar på frågorna under hela mandatperioden. Jag vill återgå till kärnfrågan: Har ni för avsikt att hålla ert vallöfte från valrörelsen 2014? Det var ett vallöfte som gavs dels av den socialdemokratiska partisekreteraren, dels av den blivande folkhälsoministern Gabriel Wikström. Har regeringen för avsikt att hålla detta vallöfte? Återigen: Detta berör ca 4 000 ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Det berör över en halv miljon människor som rider varje vecka. Egentligen berör det kanske långt över 1 miljon människor. Det berör dem som rider, dem som äger hästar och dem som har ett intresse som ligger nära hästsporten och landsbygdsföretagande, som finansministern själv lyfte upp. Jag delar finansministerns syn på detta. Men om man själv lyfter upp alla aspekter är det lite egendomligt att man fortfarande inte har fått tummen ur och att man inte gör någonting. Fru talman! Jag frågar återigen med en dåres envishet: Kommer regeringen att hålla sitt vallöfte från 2014 om att göra ridning avdragsgillt som friskvård?

Svar på interpellationer Fru talman! Det har påpekats att det här är en lagstiftande församling och att det är här som lagarna stiftas. Det är helt korrekt. Självklart kan man ändra lagstiftningen. Det gäller bara att man ändrar den på sådant sätt att man får det resultat som man önskar. Det handlar om att hitta en väl avvägd balans mellan det man inte önskar, nämligen att personliga levnadsomkostnader ska vara skattebefriade, och det man önskar, nämligen att arbetsgivare ska kunna stimulera sina anställda att idrotta på ett sådant sätt att hälsan hos de anställda främjas. Det är precis denna balans vi söker på Finansdepartementet. Jag har hela tiden varit tydlig med att vi kommer att analysera frågan under mandatperioden, och det kommer vi naturligtvis också att göra. Jag vill avsluta med att återigen påpeka att ridsporten är en viktig sport i Sverige som utövas av väldigt många. Av alla 500 000 utövare tror jag dock inte att alla är anställda och skulle få möjlighet till friskvårdsavdrag. Jag vet att det finns många unga tjejer i den här gruppen, och för mig är det oerhört viktigt att också alla unga idrottsutövare - alla unga tjejer som idrottar och rider - ska få goda möjligheter. Därför har vi höjt anslaget till idrotten med hela 230 miljoner kronor varje år - just för att alla de här unga tjejerna ska få möjligheten att må bra i stallet.